Herr talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att ett statligt bolag efterlever den gällande lagstiftningen och att överträdelser som i fallet som tidningen Proffs rapporterat om inte återupprepas. Regeringen arbetar intensivt med att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Av den anledningen har regeringen infört nya regler på vägtransportområdet, bland annat genom att skärpa beställaransvar och möjliggöra så kallad klampning. Sverige har även drivit på i EU för att få igenom ett så kallat mobilitetspaket, som antogs sommaren 2020. Som en del av genomförandet av mobilitetspaketet införde regeringen i maj 2021 nya sanktionsavgifter för överträdelser mot kör och vilotidsreglerna. Då blev det även möjligt att besluta om förskott på sanktionsavgift till exempel när föraren har tillbringat den normala veckovilan i fordonet. Den 1 december 2021 höjdes sanktionsavgiften vid otillåtna cabotagetransporter från 40 000 kronor till 60 000 kronor. Det innebär att Sverige har bland de högsta sanktionsavgifterna i hela EU. Budskapet är tydligt: Goda arbetsvillkor och rättvis konkurrens ska gälla på vägarna. Bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Jag förutsätter att även detta följs. Postnord beslutade i slutet av 2021 om nya mål för en hållbar logistik som sträcker sig till mitten av decenniet. Jag ser fram emot att följa bolagets arbete med den uppdaterade hållbarhetsagendan. Näringsdepartementet för en kontinuerlig dialog med Postnord om utmaningarna i leverantörskedjan för vägtransporter och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt sjysta villkor hos alla sina leverantörer. Jag ser allvarligt på rapporterna om bristande regelefterlevnad. Detta är frågor som jag fortsatt kommer att prioritera i samtal och ägardialoger med bolaget.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Nu står vi här igen. Det är sjätte gången i ordningen och andra gången med nuvarande statsråd; det var fyra gånger innan dess med det tidigare statsrådet. Det är samma ärende: Postnord och att Postnord inte följer gällande lagstiftning. I svaret sa statsrådet att budskapet är tydligt från regeringen: Det ska vara ordning och reda på våra vägar. Jag är den förste att hålla med om det. Det måste vara ordning och reda. Det måste vara en sund konkurrens för de företag som är där ute och arbetar. Det ska vara rimliga villkor för dem som är anställda inom transportnäringen. Då måste det också kosta pengar när man gör fel. Det måste från statens sida vidtas åtgärder mot dem som bryter mot regelverket. Då blir det ju väldigt märkligt att vi står här för sjätte gången och diskuterar Postnord och Postnords del i den här osunda verksamheten. De figurerar ständigt och jämt i sammanhang där polisen rapporterar brott. För mig är det störande att ett statligt bolag inte har bättre ordning på sig. Det är störande. Regeringen skickade ut ett pressmeddelande den 22 april förra året. Där stod det att regeringen hade beslutat att åkerier som bryter mot kör och vilotidsreglerna ska betala sanktionsavgifter samt att utländska åkerier ska betala avgiften omedelbart. Här var det ju ett utländskt åkeri som hade själva dragbilen; Postnord ägde trailern och det som var ombord. I pressmeddelandet stod det också följande: "För att kunna verkställa sanktionsavgifter mot utländska transportföretag som bryter mot kör och vilotidsreglerna har regeringen även beslutat att utländska transportföretag ska betala sanktionsavgiften omedelbart vid en vägkontroll. Betalar företaget inte omgående kommer polisen att vidta åtgärder för att hindra den fortsatta färden, till exempel genom att klampa fordonet tills avgiften är betald. Detta införs för att säkerställa att utländska företag betalar avgifter vid regelöverträdelser." Pang, sa det, så var Postnord där - igen. Frågan är: Hinner vi ta en debatt till före sommaruppehållet? Postnord är en visa ute i åkerikretsar i de här sammanhangen, och frågan är när polisen tar nästa transport. Jag har skrivit ut alla svar jag har fått av både nuvarande och tidigare statsråd. Det är samma text. Man byter i princip datum på själva svaret och lägger till någon mening någonstans, men annars är det samma text. Den första debatten som jag fick svar i var den 6 februari 2020. I dag har vi maj månad 2022, och det är samma visa. Vore det inte bättre att i stället för att ge samma svar i varje interpellationsdebatt verkligen se till att det blir ordning i de statliga bolagen, så att de följer reglerna? Jag störs av att ständigt och jämt se att statens bolag figurerar i sammanhang där det sker brott. Jag inser att ingen människa är felfri, men att det hela tiden går på repeat stör mig. De flesta som får böter försöker göra rätt nästa gång; det är ju det som är hela grejen med böter. Jag ser fram emot ett svar från statsrådet.
Herr talman! Den här frågan är angelägen för mig - kanske lika angelägen för mig som den är för Thomas Morell själv - även om frågan är väldigt komplex för ett företag som Postnord. Man ska vara medveten om komplexiteten i att stoppa tillbaka anden i flaskan. Thomas Morell vet också att intentionen vad god från början när cabotagetrafik tilläts: att bespara miljön tomma transporter och att kunna fylla med last på vägen tillbaka till ursprungsdestinationen. Problemet var bara att anden släpptes ut ur flaskan ordentligt, och vi fick in oerhört många oseriösa företag på svensk arbetsmarknad. Naturligtvis har detta också drabbat den statliga jätten Postnord. I samtal understryker Postnord detta, och de jobbar mycket intensivt med att försöka få tillbaka anden i flaskan, till exempel genom att skriva avtal om code of conduct med samtliga leverantörer. Jag tror att de har en uppfyllnad där 84 procent av alla transporter nu är tecknade med code of conduct, och de har stora kontroller. Det finns ju också någonting positivt, Thomas Morell, med att polisen återkommande upptäcker den här typen av problem. Bara några år tillbaka i tiden fanns det inte ens poliskontroll av verksamheten. Med de nya redskapen - dels de nya höga böterna, dels möjligheten till klampning - verkar det som att branschen är på väg att lite grann gå åt rätt håll. Detta är nog första gången vi kan säga det i modern tid. Jag hade i förra veckan ett möte med ett av Sveriges största byggföretag. Jag blev chockad av att företaget, år 2022, anförde ungefär samma sak som Thomas Morell fast inom byggsektorn. De varnade för att mycket av den arbetskraft som kommer från andra länder och som man inte har kontroll på gör att flera byggbolag i dag inte kan vinna upphandlingar därför att de helt enkelt är utkonkurrerade. Det är exakt samma sak som ligger bakom att vi har många transporter i Sverige som sker olagligt med folk som inte skulle få jobba under de omständigheterna. Vi har ju en ägardialog med Postnord. Det har nämnts tidigare här i talarstolen; Thomas Morell och jag har pratat om det två gånger, men det har också varit uppe med mina företrädare. Vi tar upp den här frågan och följer den kontinuerligt. Jag har ett intryck av att Postnord tar frågan på det allvar som de ska göra. Samtidigt finns det ett stort problem med de stora fluktuationer som Postnord har. Vi som konsumenter beställer så väldigt mycket mer transporter till exempel till jul, när vi ska skicka julklappar till varandra över landet. Jag förstår också Postnords behov av att vid vissa tillfällen ta in en mycket större kapacitet än vad man har. Även om Postnord sticker ut med mycket egen personal och många egna långtradare tar de in extra, och där slinker det ju - precis som i det här fallet - igenom saker som skadar Postnords rykte. Postnord anger själva till mig att det här är saker som de förlorar på eftersom det hela tiden kommer upp nyheter om att transportörer inom Postnordsystemet inte kör på lagligt sätt och ska klampas. Det är ju väldigt dåligt och ger dåligt rykte åt både staten och bolaget. Herr talman! Jag kan lova Thomas Morell att jag ska fortsätta att följa frågan mycket aktivt. Jag tror att vi är överens om att detta inte ska finnas på svenska vägar. Vi ska ha svenska villkor. Vi ska ha svenska avtal som gäller när man kör en långtradare. Polisen ska ha de resurser som behövs. Vi har ju haft ett särskilt projekt. Polisen bör nu göra fler kontroller igen, vilket jag tycker är mycket glädjande. Fler åker fast. Jag tror, precis som interpellanten, att det här är ett sätt att få branschen att självsanera.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Statsrådet har ju en bakgrund i den fackliga rörelsen och har jobbat för att det ska vara sjysta villkor inom alla sektorer på vår arbetsmarknad. Det borde rimligen störa statsrådet lika mycket som det stör mig att se det här dyka upp gång på gång. Vi skulle kunna ägna flera timmar i den här debatten åt att beskriva vad som finns runt omkring dessa olagliga fordon i form av insmuggling av vapen, narkotika, alkohol och människor. Det är en svarthandel som är helt obeskrivlig. Man köper människor på en marknad som man går in och köper en liter mjölk, och sedan utnyttjar man dessa människor å det grövsta. Det finns även annat runt omkring det här. Man tar in unga flickor som får leva som prostituerade. I den här soppan dyker Postnord upp gång på gång. Detta borde rimligen få statsrådet att känna precis detsamma som jag: Det här är inte acceptabelt. Statsrådet har ju makten i sin hand att ifrågasätta ledningen för bolaget. Det är alldeles uppenbart att de inte klarar det uppdrag de har från staten. Att gång på gång få de här svaren duger inte. Statsrådet säger i sitt interpellationssvar: "Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler." Utgår? Vi hade inte haft sex interpellationer i ämnet om det hade fungerat. Det är alldeles uppenbart, med tanke på alla de här interpellationerna, att åtgärderna inte är tillräckliga. Statsrådet måste omedelbart vidta åtgärder, så att det blir en förändring. Vi kan ju inte stå här och ha debatt efter debatt om ett statligt bolag som figurerar i de här sammanhangen. Man måste göra någonting åt det. Det är alldeles tydligt att ledningen inte fungerar. Det finns svenska åkerier som följer regelverket och står till marknadens förfogande. Hur svårt kan det vara att beställa en sådan transport? Man behöver inte köpa på den spotmarknad som finns - det är det vi pratar om. Det finns åkerier som erbjuder sjysta villkor, där förarna får sin lön och där alla sociala villkor är uppfyllda. Men Postnord envisas prompt med att köpa de här grumliga transporterna. Det duger inte. Jag vill kommentera en annan intressant del av interpellationssvaret. Vad menar statsrådet med formuleringen "regeringen arbetar intensivt med att främja sund konkurrens"? Kan statsrådet beskriva vad som menas med det och hur det tar sig uttryck? Vad menar statsrådet egentligen med att regeringen arbetar intensivt? Vi har som sagt den sjätte debatten i dag. Hade arbetet varit intensivt hade vi inte stått här i dag. Möjligen hade vi kunnat stå någon annanstans och prata om någonting helt annat, men vi hade i alla fall inte stått här och haft den här debatten ännu en gång. Kruxet är att det till och med kan bli ännu en debatt före sommaruppehållet. Men jag hoppas att vi slipper det.
Herr talman! Jag tackar Thomas Morell för hans uppföljande frågor. Jag har ingenting emot att vi fortsätter att prata om sjysta villkor på vägarna i Sverige. Det förtjänar att komma upp ofta i debatten. Men det blir lite njuggt av Thomas Morell att inte se att det här området hör till dem som regeringen ägnat den största uppmärksamheten under de senaste åren. Att göra hela den här lagändringen och börja vrida klockan tillbaka har varit en insats som flera departement varit väldigt upptagna med. Det här är en reglering som först och främst sker på EU-nivå. Där har statsrådet Eneroth jobbat. Hade det inte varit för statsrådet Eneroth hade vi inte fått de nya regler och lagar som gäller från början av året. Och hade det inte varit för till exempel nuvarande statsrådet Danielsson och hans arbete i Europaparlamentet hade detta aldrig gått genom parlamentet. Dessutom har vi i Sverige avsatt extra resurser till polisen, med 75 miljoner kronor om året för att utbilda 400 nya trafikövervakare. Vi har också ökat till den högsta avgiften för överträdelser i hela Europa. Det är nog alltså lite njuggt att säga att vi inte har ägnat någon tid åt att försöka reglera arbetsmarknaden. Det är fortsatt ett problem att mycket av det som slapp ut ur flaskan när vi släppte på cabotagetrafiken är väldigt svårt att trycka tillbaka dit. Det är ett stort problem. Nu jobbar polis och myndigheter. Vi inrättar nu ett kontor i varje län för att vi ska kunna göra fler räder mot oseriösa arbetsgivare. Det ingår i statsrådet Danielssons nya satsning på att jobba mot arbetslivskriminalitet. Glädjande är, tycker jag också, att det i dag inte råder någon motsättning mellan parterna. Så var det inte för några år sedan. Arbetsgivarsidan och den fackliga sidan är i dag lika angelägna om att det här måste regleras, eftersom det blir illojal konkurrens mot svenska bolag. De förlorar sina anbud och kan inte konkurrera om det är så att motståndarna i det andra bolaget har en verksamhet där inte svenska löner och svenska villkor gäller. Detta är väldigt svårt. När det gäller transporter har jag själv precis som Thomas Morell lagt mycket tid på att besöka, titta på och träffa människor som direkt eller indirekt drabbas. Jag berättade förra gången om en helt chockerande upplevelse av ett besök i Trelleborgs hamn. Det här är ett av de områden där väldigt mycket falsk cabotagetrafik övernattar. Mellan 75 och 100 chaufförer lever sina liv i lastbilar och uträttar sina behov mellan lastbilarna. De får ibland låna ett utrymme för dusch av hamnmyndigheten, men i övrigt lever de på ett sätt som ingen annan skulle acceptera i vårt land. Det här skedde inför öppen ridå. Alla såg att det hände. Myndigheterna stod vid sidan av, och polisen hade inga resurser att sätta in. Det skedde mycket brottslighet runt omkring. Dieselstölderna i Skåne ökade. Det fanns mycket problem med stölder, smuggling och prostitution, som Thomas Morell är införstådd i. Det är därför regeringen har lagt så mycket möda på att skärpa lagar och regler. Det är en sak att göra det i ett land, herr talman, en annan sak att göra det så att det blir giltigt över hela Europa. Det är nog lite njuggt att inte se att detta är högt prioriterat för regeringen. Jag ska se till att det som står i interpellationssvaret verkligen följs upp i våra ägardialoger. Men åter: Det är inte så att det är statsråden som bestämmer över hur verksamheten sköts till vardags på bolagen, utan det går via bolagsstyrelserna och ledningarna. Det sker enligt aktiebolagslagen. Det är ingenting som ett statsråd själv sitter och rattar över, utan det måste vi överlämna. Vi har ju 44 bolag till, och vi försöker ha ett regelverk som alla måste följa.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är väl medveten om att statsrådet inte kan gå in och skruva i verksamheten på Postnord. Men statsrådet har ansvaret för de statliga bolagen. Om det är uppenbart att ett bolag inte följer lagar och regler måste ägaren agera. Precis som statsrådet själv sa figurerar ju Postnord i ett sammanhang som inte är bra för deras affärsverksamhet. Det skapas till och med sidor i Norge där man varnar för Postnord som ett rövarföretag. Hade jag varit ansvarig för verksamheten hade jag dragit öronen åt mig. Att ett företag som den svenska staten ihop med danska staten är ägare till får stämpeln rövarföretag på sig är anmärkningsvärt. Jag gläds åt att statsrådet har varit ute och tittat hur det ser ut i Trelleborgs hamn. Statsrådet borde ta med lite fler av sina kollegor ut och titta. Jag har erbjudit den tjänsten flera gånger. Följ med mina gamla kollegor inom polisen och se hur det ser ut där ute! Det är en handel av människor som är helt obeskrivlig och en kriminalitet som flyter runt omkring det här. Man har straffat bort trafikpolisen under många år. När jag slutade 2007 på trafikpolisen i Skara hade vi tre turlag med nio man i yttre tjänst i varje. I dag är de totalt fem stycken. Det är klart att de inte hinner med. Det är lätt att räkna ut. En av de vassaste enheterna i Sverige är den i Västerås. Men de är inte mer än sju stycken när de är ute. Det räcker att de får in två bilar så stannar verksamheten, eftersom de har fullt upp med de två. Under tiden rinner det förbi massor av fordon utanför. Det här är en affär för de kriminella som staten måste sätta stopp för effektivt. Jag hoppas verkligen att det blir så.
Herr talman! Jag tackar åter Thomas Morell för en väldigt viktig framtidsdebatt för Sverige. Vägtransporter är viktiga, och vi vet att vägtransporterna kommer att öka. Om vi inte lyckas sätta stopp för illegala transporter i Sverige riskerar vi att få en vilda västern-situation i en hel bransch. Det intryck jag får är ändå att de nya regleringarna, möjligheten till klampning, utbildningen av poliser och det faktum att polisen i dag åter prioriterar den här brottsligheten lite högre gör att pressen nu är större i branschen än vad den var för bara några år sedan. Flera av bolagen anpassar nu sin kostym efter de nya reglerna. Precis som Thomas Morell tar upp har böterna också en avskräckande verkan. Ingen vill ha sitt fordon klampat, för det kostar mycket pengar och ger dåligt rykte för ens eget åkeri. Jag tror att de här lagarna och reglerna faktiskt gör att problemet pressas tillbaka. Men som vd:n för ett byggbolag sa i veckan: Det är väldigt långt kvar innan grundregeln att svenska villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad får genomslag i alla branscher. På grund av mobiliteten i den här sektorn har problemet varit ännu större. I en undersökning som gjordes av Transportarbetareförbundet under min tid som LO-ordförande registrerades skyltar för vanliga medlemmar, och det beräknades då vara ungefär 3 000 illegala transporter i Sverige varje dag. Om polisen inte prioriterar denna brottslighet kan den givetvis pågå hur länge som helst. Vi har ett särskilt ansvar för våra statliga bolag, och jag kommer inte att ta lätt på det. Det vore konstigt om jag skulle ändra min livsinställning just som jag blivit statsråd och ansvarig för området. Jag tackar Thomas Morell för en bra diskussion om framtiden.